Herr talman! Jenny Petersson har frågat mig varför propositionen om registerutdrag i arbetslivet saknas i propositionslistan. Jenny Petersson har också frågat mig om jag anser att registerutdrag i arbetslivet inte längre är ett problem som är värt att lösa. Min tidigare framförda ståndpunkt, där jag oroas över utvecklingen att allt fler utdrag ur belastningsregistret begärs ut av enskilda på uppmaning av arbetsgivare som inte själva har någon rätt att få ut dessa uppgifter ur registret kvarstår. Jag delar Jenny Peterssons uppfattning att personer som dömts och avtjänat straff behöver återgå till egen försörjning genom arbete och att begäran om utdrag ur belastningsregistret kan komma att försvåra möjligheterna för dessa personer. Regeringens ambition är fortfarande att lägga fram en proposition med förslag om hur inhämtande av utdrag ur belastningsregistret utan författningsstöd ska begränsas. Vi befinner oss emellertid mitt i en akut situation med ett högt flyktingmottagande som har föranlett departementet att prioritera arbetet med andra frågor högre.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Att jag har ställt den här frågan till Ylva Johansson om varför propositionen om registerutdrag i arbetslivet saknas på propositionslistan är för att det i tidigare interpellationer har aviserats att den skulle komma på riksdagens bord här i höst. Det är en viktig fråga att människor som har begått brott efter dom och avtjänad påföljd kan återgå och få möjlighet till egen försörjning genom arbete så snabbt som möjligt, och det har tagits flera steg. Förberedelser för detta har utvecklats på anstalter. Möjligheterna att studera har förbättrats. Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har utökat sitt samarbete. Detta är steg i rätt riktning. Jag vet att den flyktingkris som råder nu är en viktig och aktuell fråga, men jag köper inte att det är orsaken till att propositionen inte ligger på bordet. Varför inte? Jo, utredningen lämnades ju till en tidigare arbetsmarknadsminister i alliansregeringen i juni 2014. Då lämnade man sitt betänkande, SOU 2014:48. Det var till den dåvarande arbetsmarknadsministern, och jag kan konstatera att det är ett bra tag sedan. Sedan har detta givetvis gått på remiss. Jag kan kortfattat säga att utredningen lades fram på bordet, den har gått på remiss och det är en angelägen fråga. I en interpellationsdebatt med Beatrice Ask tidigare i våras, den 17 april, sas det att det var en angelägen fråga redan då och att det skulle komma i höst. Då blir frågan: När återkommer ministern med en proposition på riksdagens bord i denna angelägna fråga?
Herr talman! Först vill jag säga att jag helt delar uppfattningen att det här är en mycket viktig fråga. Utdragen ur belastningsregistret har ökat lavinartat. Det är en ökning från 2003, när det var 40 000, till 220 000 utdrag 2013. Det är en helt orimlig utveckling, så jag kommer att lägga fram förslag om begränsningar av detta och har för avsikt att till stor del följa utredningens förslag som är remissbehandlade. Planen var att lägga fram en proposition i höstas, precis som Jenny Petersson påpekar. Nu har vi dock en situation där Regeringskansliet har gått in i krisorganisation. Det har inneburit en omorganisering av arbetet, och också andra angelägna arbeten har behövt tas fram med förtur med anledning av situationen. Regeringskansliet har ett begränsat antal jurister och handläggare som har kompetens nog att ta fram den här typen av propositioner. Det är klart att en regering har att lägga fram propositioner, men en regering har också att hantera de akuta situationer som händer i landet. I det här läget har vi fått göra en omprioritering av arbetsresurserna, och det är därför den inte finns med på propositionslistan. Jag hoppas att den kan komma så snart som möjligt.
Herr talman! Jag hör vad Ylva Johansson säger och är beredd att skriva under på att resurser behöver prioriteras till den akuta flyktingkrisen. Men jag kan ändå inte köpa argumenten att alla resurser flyttas över dit. Om jag ska tolka Ylva Johansson rätt innebär det att man inte har gjort någonting sedan man tyckte att det var en angelägen fråga den 17 april i interpellationsdebatten med Beatrice Ask fram till nu när man gör om resurserna. Det innebär att man inte har gjort någonting med den utredning som har legat på bordet sedan i juni förra året. Utredningen föreslog att en ny lag ska föreslås. Det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. En arbetsgivare som bryter mot det förbudet ska kunna få betala skadestånd. Jag tycker att detta är helt rimligt, och därför anser jag att det är viktigt att denna proposition kommer på riksdagens bord. Jag kan också konstatera att utredningsförslaget har varit på remiss. Det har tidigare getts besked om att detta är en angelägen fråga, men jag kan konstatera att det inte har hänt någonting sedan den senaste interpellationsdebatten i det här ämnet den 17 april. Ingenting har hänt. Allting - utredning och remiss - ligger väl i en låda på Arbetsmarknadsdepartementet och får ligga där ett tag till. Jag tycker att det är olyckligt att man inte kan ha flera bollar i luften. Det råder en viss situation, men varför kan regeringen inte komma och presentera några förslag trots att den här frågan är angelägen för flera olika partier? Vi verkar ju vara överens.
Herr talman! Jag tycker att det är lite tråkigt att Jenny Petersson söker konflikt i den här frågan. Jag kan garantera Jenny Petersson att det inte finns några andra skäl till att vi fått stryka den från propositionslistan än arbetsbelastningen på Arbetsmarknadsdepartementet. Det är min avsikt att återkomma med en proposition, och jag välkomnar och har förväntningar på att det kan finnas ett brett stöd för detta i riksdagen. Det är en mycket angelägen fråga. Det stämmer naturligtvis inte att vi inte har förberett eller påbörjat arbetet med propositionen i Regeringskansliet. Det har vi gjort. Men i ett akut läge när Regeringskansliet går in i en krisorganisation måste varje arbetsuppgift ställas mot andra nya, angelägna arbetsuppgifter som kommer och blir nödvändiga att utföra i Regeringskansliet. Då har jag i det här läget valt att inte utlova en proposition på propositionslistan. Det är inte bara fråga om att ta in remissvar, och det är Jenny Petersson väl medveten om. Det handlar ju om ett grundlagskrav på beredningstvång som ska hålla en viss kvalitet. Det arbetet är påbörjat, men jag har inte gjort bedömningen att vi kommer att kunna avsluta det arbetet under det här året. Det är därför propositionen inte finns med på listan. Jag återkommer så snart det är möjligt. Det är absolut min ambition att vi ska åtgärda problemet.
Herr talman! Tack för svaret, Ylva Johansson! Min roll som riksdagsledamot i opposition är ju att se till att alla frågor arbetas igenom trots att man behöver prioritera annat. Jag har full förståelse för att regeringen gör olika prioriteringar. Men jag arbetar i opposition, och jag arbetar i den här till synes lilla men ack så viktiga frågan för att få fram nya krav och regler för utdrag ur belastningsregister. Det finns många aspekter på varför det är en angelägen och viktig fråga. Jag anser som moderat att om man har blivit dömd och har avtjänat sitt straff ska man betraktas som en fri människa. Det måste vara grundinställningen i ett rättssamhälle. Precis som arbetsmarknadsministern påpekade har det blivit en inflation i att begära ut utdrag ur brottsregistret. Om man har avtjänat sitt straff ska man så fort som möjligt, via anstalten, komma i arbete och bygga upp ett normalt liv. Arbetsgivare fortsätter att begära utdrag ur register. Det gör att den som blivit dömd hela tiden blir påmind om och bedömd utifrån brottet. Det blir hela tiden en påminnelse om det förflutna. Det är alldeles för många människor som sorteras bort av arbetsgivare och aldrig får en chans att hävda sin kunskap, arbetserfarenhet eller andra erfarenheter vid en anställningsintervju. Givetvis handlar det om attityder till frigivna.
Herr talman! Jag välkomnar Jenny Peterssons engagemang i frågan, och jag ser fram emot att debattera mer när propositionen kommer på riksdagens bord.